Herr talman! Näringsutskottet har haft att behandla två av yrkandena i kommunistmotionen 1584. För ett bifall till dessa båda punkter har utskottsrepresentanten herr Svensson i Malmö reserverat sig, och till denna reservation yrkade nu herr Israelsson bifall. I herr Svenssons i Malmö reservation förs ett resonemang om förstatligande av krigsmaterielindustrin. Till detta och till herr Israelssons anförande skulle jag vilja säga följande. För det första har vi redan en statlig industri som tillverkar krigsmateriel, nämligen förenade fabriksverken. För det andra har vi en offentlig kontroll och ett offentligt inflytande över krigsmaterieltillverkningen av ganska omfattande slag. Det fordras tillstånd av Kungl. Maj:t för sådan tillverkning dels enligt tillverkningsförordningen, dels enligt tillverkningskungörelsen. I sitt betänkande redovisar utskottet att under 1970 hade 125 företag tillstånd för tillverkning av krigsmateriel och att 80 av dessa bedrev sådan tillverkning. Naturligt nog varierar produktionsvolymen mellan dessa. Troligen är Bofors, SAAB och Hägglund & Söner de största. Men vid alla dessa 80 företag bedrivs till stor del även civil produktion. Är det de 125, de 80 eller är det de 3 nämnda företagen som motionärerna vill att staten skall köpa upp? Ett förstatligande av endast de delar i företagen som ägnas åt krigsmaterielproduktion är ju ogenomförbart. Motionen 1584 är, som utskottet också anfört, ganska oklar på just denna punkt. I sitt tidigare anförande sade herr Israelsson, att ett förstatligande skulle gälla just de företag, som till väsentlig del sysslar med krigsmaterielproduktion. Av detta yttrande drar jag den slutsatsen att motionärerna enbart är ute efter att förstatliga Bofors. Får jag gå litet tillbaka och säga något om statens kontroll av och inflytande hos de företag som har Kungl. Majtis tillstånd att i sin produktion framställa även krigsmateriel. Det gäller alltså de 125 företagen. Den direkta kontrollen utövas av krigsmaterielinspektionen inom handelsdepartementet. Enligt gällande tillverkningsförordning skall en tillverkare av krigsmateriel till kontrollmyndigheten enligt närmare föreskrifter avlämna en på tro och heder grundad deklaration rörande bedriven tillverkning av krigsmateriel. Vidare är tillverkaren skyldig att hålla sina handelsböcker tillgängliga för kontrollmyndigheten. Därutöver åligger det tillverkaren att för tillsyn bereda myndigheten tillträde till den fabrik där krigsmaterieltillverkning sker. Likaså måste tillverkaren alltid lämna av myndigheten begärda upplysningar angående beställningar, tillverkningen och med den sammanhängade förhållanden. Till detta skulle jag dessutom vilja lägga att tillstånd alltid meddelas ”tills vidare”. När skäl föreligger kan detta tillstånd återkallas. Eftersom det inte finns mer än en enda köpare av krigsmateriel i landet, kan näppeligen en tillverkare ha något intresse — åtminstone vinstintresse — av att tillverka annan krigsmateriel än den som med statligt gillande kan säljas. Jag tror därför med hänsyn till dels vad jag anfört både när det gäller kontroll och insyn, dels att vi redan har ett statligt företag på detta område, att ett tillstyrkande av kommunistmotionen i enlighet med herr Jörn Svenssons reservation — åtminstone för tillfället — är en överloppsgärning. I motionen 1584 sägs också rent ut att motionärerna inte har några illusioner om att ett förstatligande är liktydigt med socialism. Klokt nog berör inte reservanterna punkten 1 i motionens kläm. Utskottet framhåller härvidlag att krigsmaterielproduktionen i Sverige i första hand är betingad av och utformad efter det svenska försvarets behov. Detta behov betingas ju i sin tur av riksdagens beslut om försvarets inriktning och omfattning. Det är således ologiskt med ett yrkande om att överföra krigsmaterielproduktionen till civil produktion. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets betänkande nr 54.

Herr talman! Jag konstaterar bara att de gamla vanliga invändningarna ifrån tidigare år mot ett förstatligande har återupprepats. Frågan har ställts här liksom i utskottet, huruvida vi avser att förstatliga hela företag eller delar av dem. Det framgick av mitt anförande att det måste avse hela företag. Något annat är inte praktiskt genomförbart. Det måste alltså avse hela företag där krigsmaterielproduktionen utgör en väsentlig del av tillverkningen. I övrigt kan man säga — för att travestera ett uttryck som gått tidigare här i riksdagen — att det inte är säkert att allt som är bra för krigsmaterielindustrins ägare är bra för Sverige. Därför anser vi att det är bättre att produktionen ligger i samhällets händer. När det gäller att överföra krigsmaterielproduktion till civil produktion så innebär det yrkandet att samhället skall planera sysselsättningsåtgärder redan för den privata industri som nu bedriver krigsmaterieltillverkning för att förhindra att folk måste avskedas ifall det blir nedgång i denna industri.
Herr talman! Det går bra att som herr Israelsson säga ifrån talarstolen Fredagen den att de industrier som i väsentlig del ägnar sig åt krigsmaterielproduktion 17 december 1971 skall förstatligas. Men jag tycker nog att herr Israelsson borde precisera fr sig litet. Jag frågade i mitt inlägg: Gäller det de 125, de 80 eller de 3 Krigsmaterielexföretagen? Han säger att det gäller de företag som till väsentlig del ägnar — POrt m.m. sig åt denna produktion. Jag vill att han preciserar sig här och talar om vilka företag som skall köpas upp av staten och på det sättet socialiseras.
Herr talman! Jag kan precisera mig så långt att jag i varje fall anser att det företag där jag själv är anställd, Bofors, skall omfattas liksom SAAB och andra stora industrier, så att staten skaffar sig ett avgörande inflytande över denna tillverkning. Det som sedan inte ligger i samhällets händer utgör mindre företag som har legotillverkning för dessa stora avgörande företag.

Herr talman! Jag skall inte blanda mig i den debatt som nu förts. Jag skall i stället begränsa mig till de delar av motionen som herr Israelsson yrkat bifall till, vilka hänförts till utrikesutskottet. Motionen utmynnar i kravet på att undantagslöst förbjuda all verksamhet av det aktuella slaget.

Det överensstämmer inte på något sätt med de riktlinjer som utskottet för sin del har funnit riktiga. Vi erkänner att dessa riktlinjer i och för sig endast innebär en konfirmation av en praxis som redan varit gällande åtskilliga år. Det är en restriktiv tillämpning av licensgivningen för export som det är fråga om. Men vi har också funnit i utskottet att preciseringarna är bra. En precisering kan tjäna flera ändamål. Den innebär bl.a. att industrin — det må vara även de delar av denna industri som redan är förstatligade — får bättre klart för sig efter vilka grunder som möjligen undantagsvis export kan komma att tillåtas. Den innebär vidare att riksdagen lättare kan bedöma om handhavandet av denna verksamhet står i överensstämmelse med de gällande grundlinjerna sådana de preciseras i propositionen. Jag behöver inte säga mer. Men jag skulle vilja göra det tillägget att både i motionen och nu också i herr Israelssons inlägg finns det en väldigt besynnerlig motivering för ett totalförbud, utan undantag, för krigsmaterielexport. Herr Israelsson sade att varje export av krigsmateriel innebär en inblandning i andra staters angelägenheter. Jag undrar om vi själva anser det eller om Norge, Danmark och Finland, som varit huvudavnämare av den mycket begränsade mängd av krigsmateriel som exporterats, har upplevt det såsom en inblandning i deras inre angelägenheter.

Herr talman! Tiden går och jag skall nöja mig med att bara yrka bifall till utrikesutskottets förslag. Det innebär också ett avstyrkande av motionen i den del utskottet har behandlat den.

Åkerman kom fram till samma synpunkter som jag här har framfört, nämligen att varje form av krigsmaterielexport innehåller ett element av inblandning därför att den sätter vapen i händerna på den härskande klassen i mottagarlandet. Det får inte tolkas så att det i varje enskilt land skulle uppfattas på det sättet, men om man analyserar frågan kan man inte bortse ifrån att den innehåller ett sådant element.
Herr talman! Att någon annan person råkar ha samma besynnerliga uppfattning som herr Israelsson kan jag inte ta som ett belägg för bärkraften i herr Israelssons argumentation. Jag är tacksam för det erkännande som herr Israelsson uttryckte nyss, herr talman, att det här inte får tolkas så preciserat att vi menar att det under alla omständigheter innebär en inblandning i andra staters inre angelägenheter om export av krigsmateriel skulle förekomma från Sverige till något av dessa av mig också nämnda länder.

Herr talman! Krigsmaterielutredningen gjorde det djärva experimentet att ta med en dialog mellan dåvarande generaldirektören Gunnar Svärd och redaktören Nordal Åkerman i slutet av sitt betänkande. Dialogen återgavs för att ge en bild av de åsiktsbrytningar, som kunde tänkas ligga i luften beträffande den fråga som utredningen omfattade. Att av delar av referatet dra bestämda slutsatser är givetvis fel.

Herr talman! Utbildningsutskottets ställningstagande till ett flertal motioner rörande diverse forskningspolitiska frågor, däribland en partimotion från folkpartiet, innebär en rekommendation till riksdagen att nu begära en utredning. Jag hade tänkt att i samband med betänkandets behandling i kammaren och inför utarbetandet av direktiven framföra en del synpunkter utöver dem som finns i utlåtandet. Tidpunkten så här på riksdagens allra sista dag är dock inte den lämpligaste — forskningen kan verkligen behöva all den goodwill den kan få. Det kan därför vara klokt att vänta med det som kan skjutas upp till ett senare tillfälle. Statsrådet Moberg har sagt mig, att direktiven knappast kan bli klara förrän tidigast i februari nästa år. Jag skall därför använda mig av möjligheten att så snart riksdagen samlats i januari ta upp frågan interpellationsvägen och på så sätt få till stånd en debatt, ett arrangemang som statsrådet Moberg varit vänlig nog att ställa sig positiv till. Forskningspolitiken är så viktig, att den kan behöva diskuteras litet utförligare än vad som är möjligt i dag. Det är också en fråga som vi politiker har all anledning att befatta oss med. Jag nöjer mig därför, herr talman, med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att i första hand utlova en interpellation i forskningspolitikfrågan även från mig. Det utesluter emellertid givetvis inte att en sådan kan komma. Att agera pådrivare den vägen kan ha sin betydelse. Vad jag ville säga, utomordentligt kort, är endast att jag med glädje kan konstatera att med detta utbildningsutskottets enhälliga betänkande, som nu kommer att tas av kammaren, har det äntligen lossnat något i den segslitna frågan om en översyn av den svenska forskningens och forskningsplaneringens organisation. En delutredning om forskningsråden, förhoppningsvis med parlamentariskt inslag, kommer till stånd, men det måste understrykas att det bara rör sig om en delutredning. Mer återstår förvisso att se över, som vi i moderata samlingspartiet framhåller i det till utskottsutlåtandet knutna särskilda yttrandet. De synpunkter som framförs i det särskilda yttrandet kan vi alltså tydligen ventilera ytterligare om det kommer att bli en speciell debatt om forskningens planering och prioritering.

Herr talman! I anslutning till propositionen 141 år 1971 väcktes motioner, främst i fråga om förläggningsorten för det föreslagna institutet för social forskning. I vpk-motionen 1578 av fru Marklund m.fl. togs dessutom frågan om styrelsens sammansättning upp till behandling. Jag har till utskottets betänkande fogat två reservationer. I propositionen anföres uppfattningen att i institutets styrelse bör företrädare för arbetsmarknadens parter och för berörda myndigheter m.fl. ha det dominerande inflytandet. Detta kan inte vara riktigt, säges i motionen 1578. Dessa grupper och myndigheter bör vara företrädda, men de bör inte ha det dominerande inflytandet, och i min reservation förordar jag i likhet med motionärerna att styrelsens majoritet bör bestå av oberoende lekmannarepresentanter, för att institutet skall få en fri ställning gentemot myndigheter och centrala organisationer. Att de vid institutet anställda skall vara företrädda i styrelsen bör anses som självklart. När det sedan gäller lokaliseringen av institutet har dels fyra socialdemokrater med herr Sture Ericsson i spetsen, dels företrädare för de borgerliga partierna med herr Stålhammar som första namn motionerat om förläggning av institutet till Örebro. I vpk-motionen föreslås att institutet förlägges till annan ort än Stockholm, och bland tänkbara lokaliseringsorter nämnes Örebro, Umeå och Lund. Det finns skäl att erinra om de i olika sammanhang gjorda uttalandena om lokalisering av statlig verksamhet till orter utanför Stockholmsregionen. Här vill man dock placera ett institut i Stockholm, trots att flera andra orter kan erbjuda förutsättningarna för institutets verksamhet, bl.a. genom att socialhögskola finns på platsen. I reservationen 2 har därför anförts att lokalisering till Stockholm endast kan godkännas som ett provisorium och att Kungl. Maj:t förutsättningslöst överväger frågan om lämpligaste förläggningsorten och underställer riksdagen förslag för prövning. I motion 1563 av herr Ericsson i Örebro m.fl. anföres, utöver de Nr 152 särskilda skäl som anses tala för Örebro, också en principiell förklaring. I Fredagen den denna påpekas tendensen till koncentration till storstadsområdena, 17 december 1971 liksom att ett nytt institut för social forskning inte bör ges en stark —L — — — storstadsinriktning genom sin lokalisering. I motionen 1567 av herr FElt institut för Stålhammar m.fl. anför man att en förläggning till Stockholm kan godtas = Social forskning endast om mycket speciella skäl anförs och att inga sådana har framförts. Men jag menar, herr talman, att de som motionerat om förläggning till Örebro bör kunna stödja reservationen 2 som med bifall till motionen 1578 och i anledning av motionerna 1563 och 1567 föreslår att riksdagen till Kungl. Maj:t ger till känna som sin mening vad som anförts beträffande institutets framtida lokalisering, dvs. till annan ort än Stockholm. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Det betänkande som vi just nu diskuterar, utbildningsutskottets betänkande nr 32, behandlar som herr Berndtson sade bl.a. en motion som undertecknats bl.a. av mig och som gäller förläggning av institutet för social forskning till Örebro i stället för till Stockholm. De faktorer som styr utlokaliseringen av statlig verksamhet från Stockholm till övriga delar av landet är mycket märkliga, måste man säga. I våras fick vi ta ställning till ett förslag att vissa ämbetsverk och utbildningsinstitutioner skulle flyttas ut, trots att de var väletablerade i Stockholm. I vissa fall hade man t.o.m. flyttat in i helt nya lokaler. Det var en ganska kraftig och ur vissa synpunkter helt riktig opposition mot detta förslag. Själv ansåg jag då och anser fortfarande att man i första hand skall decentralisera funktioner som ett sätt att lätta på trycket i ämbetsverk i Stockholm i stället för att utlokalisera hela väletablerade verk. Ett annat sätt är naturligtvis att man kan förlägga nya institutioner, som ännu inte hunnit etablera sig med specialbyggda lokaler, utvecklade kontaktnät och arbetsrutiner, till andra orter än till Stockholm. Ett exempel på en sådan institution som man med stor fördel skulle kunna flytta ut är det till socialt forskningsinstitut nu ombildade arbetsmarknadsinstitutet. Ändå förutsätter man i propositionen att institutet skall ligga kvar i Stockholm. I vår motion nr 1567 som är en gemensam borgerlig motion föreslår vi Örebro som en lämplig lokaliseringsort. Där finns socialhögskola, universitetsfilial, filial till statistiska centralbyrån. Vi vet också att Örebro är en lämplig plats ur kommunikationssynpunkt. Det är inte heller säkert att forskningen om de sociala problemen skall ske i landets största stad. En medelstor stad som Örebro med omnejd kan vara en mera lämplig och representativ miljö. Dessutom betyder det mycket för socialhögskolan och för universitetsfilialen om en forskningsinstitution lokaliseras till staden. Det går lättare att få tillgång till handledare för tvåoch trebetygsundervisningen, och man kan inleda ett intimt samarbete mellan undervisningsoch forskningsinstitutionerna. Jag skall inte gå in på fler faktorer, herr talman, som talar för Örebro, eftersom tiden nu är kort. Utskottet har i sin skrivning avstyrkt motionen med kommentaren att ” U 68 utreder frågan om den postgymnasiala undervisningens lokalisering och sammankopplingen mellan forskning och utbildning. Därför bör man inte ta ställning till den framtida lokaliseringen i nuvarande läge. Jag ansluter mig till detta och betecknar den skrivningen som positiv. Jag förutsätter att de argument som förts fram i vår motion för en lokalisering av socialforskningsinstitutet till Örebro kommer att väga tungt då man skall ta slutlig ställning till lokaliseringsfrågan, vilket man alltså inte gjort i dagens läge. Med hänsyn till detta har jag alltså inte anslutit mig till den reservation som herr Berndtson avlåtit. Tillåt mig då till sist, herr talman, att uttrycka den förhoppningen att Kungl. Maj:t när styrelsens sammansättning i sociala forskningsinstitutet skall fastställas också ser till att representanter för socialhögskolorna beredes plats i institutets styrelse.

Herr talman! Herr Stålhammar kan knappast läsa ut något mera beträffande institutets framtida lokalisering än det som står i betänkandet, det betänkande som herr Stålhammar anslutit sig till. Utskottet säger ingenting om vilka av de i motionen framförda argumenten som i framtiden skall vara vägande eller bör beaktas när institutet för social forskning så småningom skall få sin slutgiltiga placering. Jag erinrar om att det beslut som riksdagen nu skall fatta inte innebär inrättande av någon ny institution utan innebär en ombildning av ett redan existerande institut för arbetsmarknadsfrågor till ett institut för social forskning. Riksdagen har redan tidigare tagit ställning till var detta institut skall vara placerat — i våras lämnade vi utan erinran ett förslag från Kungl. Maj:t att placera det i lokaler i Frescati. Att nu besluta om en annan lokalisering kan inte vara rimligt med hänsyn bl.a. till att hela frågan om den postgymnasiala utbildningens lokalisering är föremål för övervägande. Vi noterade dessutom i utskottet att U 68 har anledning att syssla med frågan om anknytningen mellan forskning och utbildning i olika sammanhang. Det institut vi nu behandlar är huvudsakligen ett forskningsinstitut och måste lokaliseras på sådant sätt att forskningens önskemål kan tillgodoses. Beträffande sammansättningen av institutets styrelse har utskottet inte haft anledning till invändning mot vad som sägs i propositionen. För undvikande av missförstånd beträffande uttalandet om styrelsens sammansättning vill jag vädja till statsrådet Moberg att säga några ord om hur han vid skrivandet av propositionen sett på denna problematik. Herr talman!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
Herr talman! Med anledning av vad herr Alemyr nu sade vill jag säga följande. Riksdagen får anledning att i vår ta upp den här frågan igen. Meningen är, som framgår av propositionen, att den framtida verksamheten vid detta institut skall bli föremål för en diskussion. Det pågår för närvarande remissbehandling av ett betänkande, och i vår är det meningen att i en särproposition framlägga ett förslag där man drar upp riktlinjerna på längre sikt för detta i och för sig mycket väsentliga instituts verksamhet. Denna proposition och beslutet i dag är ett formellt bekräftande av vad som skedde i våras när man beslöt inrätta en professur i social forskning. Vad så gäller styrelsens sammansättning, som alltså är en fråga för Kungl. Maj:t, vill jag först göra den lilla kommentaren till herr Berndtsons i Linköping reservation, att begreppet oberoende lekmannarepresentant för mig är ganska dunkelt såsom det står här. Det kan i detta sammanhang knappast tolkas på annat sätt än att det är fråga om icke forskare. Eftersom herr Berndtson tycker att myndighetsoch organisationsrepresentanterna skall vara i minoritet och dessa oberoende lekmannarepresentanter i majoritet kan det inte heller vara tal om representanter för myndigheter och organisationer. Vad är det då? Jag har litet svårt att precisera vilken grupp herr Berndtson åsyftar. Ordet oberoende i sammanhanget kanske med litet välvillighet kan tolkas som ett s.k. förstärkningsord med innebörden att det skall vara redbara personer — vad vet jag. När detta riksdagsbeslut är fattat kommer Kungl. Maj:t att på mitt förslag tillsätta en styrelse. Vi utgår då självklart från den typ av styrelse som det hittillsvarande institutet har haft men kompletterar den. Ingen har invänt något mot den typ av styrelse som arbetsmarknadsforskningsinstitutet har haft, och jag ser därför ingen anledning att frångå den huvudprincipen. Styrelsen kommer dock att utvidgas så att den omfattar representanter för den sociala sidan. Det kommer sannolikt att bli tal om en elvamannastyrelse. Där kommer då att sitta representanter för Landsorganisationen, TCO, SACO, Arbetsgivareföreningen, Landstingsförbundet och Kommunförbundet samt naturligtvis för de närmast berörda ämbetsverken, arbetsmarknadsstyrelsen och socialstyrelsen. Vidare kommer en representant för de anställda att ingå i styrelsen — som nu — och det blir den som fungerar som chef för verksamheten. Dessutom blir det en representant för den forskning i övrigt på den statliga sidan som har intresse i sammanhanget — naturligt nog konjunkturinstitutet. Herr Stålhammar menade att man i en sådan här styrelse skulle sätta in representanter för socialhögskolorna. Det låter i och för sig bestickande, men konsekvensen, herr Stålhammar, av något sådant skulle ju vara att man satte in representanter för inte bara en utan kanske ett par tre fakulteter. Vi finner att de kontakterna med högskolorna skall tas av institutet, och därför placerar vi institutets forskare i vederbörande högskolors lärarråd och fakulteter; det är där kontakterna skall ske. Men styrelsen består av representanter för de intressen i samhället som här särskilt har anledning att ge sin åsikt till känna.
Herr talman! Att vi hade en proposition i våras om social utbildning och forskning anser jag inte får utgöra något hinder för att i anslutning till den nu föreliggande propositionen förorda annan förläggningsort än Stockholm. Det är ju ändå nu som frågan definitivt avgörs i anledning av en särskild proposition. Statsrådet Moberg tar också upp frågan om styrelsens sammansättning. Jag menar för min del att det inte borde vara orimligt att exempelvis de kategorier som sammansluts i vad vi brukar beteckna som R-förbunden kan bli företrädda med en representant i styrelsen. De fanns dock inte med i statsrådets uppräkning. Forskningen gäller ändå i hög grad de områden där dessa är verksamma. Om nu begreppet oberoende lekmannarepresentanter är särskilt svårt att fatta såväl för utskottsmajoriteten som för statsrådet Moberg, så får vi väl söka hitta en annan beteckning för att uttrycka den tanke som det här är fråga om, dvs. att andra än de myndigheter och institutioner som själva skall bli föremål för institutets forskning får ett inflytande i styrelsen. Det är nämligen detta det handlar om. Herr Stålhammar talar — egentligen mycket väl — för att institutet inte borde förläggas till Stockholm, men jag är inte särskilt övertygad av hans slutledning. Jag tycker att herr Alemyrs inlägg bekräftar denna min syn. Om motionärerna menat allvar med förslaget om Örebro, borde de — när de nu inte har skrivit någon reservation med anledning av sina motioner — utvinna mer till förmån för Örebro om de stöder reservationen 2 om förläggning utanför Stockholm än om de, som de nu tänker göra, biträder förslaget om förläggning av institutet till Stockholm. Visst kan man hoppas på en framtida utlokalisering, men det är väl ändå en något krånglig väg att gå. Det räcker ju inte att skriva motioner som gör sig bra på hemmaplan; man bör kanske också visa viss konsekvens i ställningstagandena. Jag kommer att begära votering för att motionärerna skall få en chans att ge ett handtag åt tanken att institutet icke skall ligga i Stockholm.
Herr talman! Vi som har skrivit den här motionen har naturligtvis gjort det därför att vi anser att det skulle vara lämpligt att lokalisera forskningsinstitutionen till Örebro, det är helt klart. Men vi menar att vi har de största möjligheterna att få den lokaliseringen, om vi får frågan avgjord i ett seriöst sammanhang då hela den här postgymnasiala utbildningens lokalisering behandlas. Det kommer att ha större effekt än om vi går ut i en votering, när vi redan nu vet att vi skulle få avslag på en reservation. Därför tror vi på styrkan i det sakliga argument som vi har fört fram. Jag har alltså inte på något vis läst ut mer än vad som står i utbildningsutskottets betänkande — att den här frågan kommer att behandlas i ett annat sammanhang längre fram.

Herr talman! I dagens tidningar läser vi att Klintebys konservfabrik kommer att läggas ned med arbetslöshet som följd. Det är bara ett symtom på de svårigheter som Gotland har att kämpa med. Andra Nr 152 svårigheter känner vi väl till, exempelvis en av de högsta kommunalskat Fredagen den berg i niket; GA 17 december 1971 Detta beror på de speciella förhållanden som råder på Gotland och — — den omständigheten att Gotland ligger så pass långt från fastlandet har — Transportstöd vid skapat handikapp för Gotland när det gäller att få likställighet med = Viss linjesjöfart från fastlandet. Jag tror att man måste ha varit på Gotland för att riktigt inse Gotland de svårigheter som Gotland har att kämpa med.

Transportområdet är ett område där Gotland befinner sig i underläge jämfört med den övriga delen av landet, och det är klart att vi därför inom trafikutskottet hälsar den nya propositionen om ett fraktstöd med stor tillfredsställelse. Vi är glada över att det nu har framlagts ett förslag som innebär en lättnad när det gäller transportkostnaderna. Jag skulle också tro att de flesta inom utskottet är överens om att det här måste betraktas bara som ett första steg på vägen. Nu kan det synas som om t.ex. detta att man gör en 50-procentig subvention av lastfordonen i själva färjetrafiken skulle innebära en mycket stor lättnad. Men det är faktiskt fortfarande så att godstaxan för transporter till Gotland även efter denna reduktion för en normallast på 15 ton är mer än dubbelt så hög som för motsvarande sträcka på fastlandet. Därför har man menat att det finns anledning att gå längre än vad propositionen har föreslagit, och det föreligger en fyrpartimotion i vilken föreslås dels att det skall ges en subvention med 65 procent, dels att fraktstödet också skall gälla trafik till Gotland i fråga om råvaror och halvfabrikat. Jag beklagar att det inte har gått att vinna enighet om detta i utskottet. Reservationer har emellertid avgivits, och jag ber att i detta fall få yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Sedan finns det också ett större sammanhang, nämligen att på längre sikt skapa likställighet mellan Gotland och fastlandet när det gäller transport av gods, fordon och passagerare. På grundval av väckta motioner har det i det fallet fogats en reservation till utskottets betänkande, i vilken det begärts att Kungl. Maj:t skall tillsätta en utredning för att få fram förslag om åtgärder som kan skapa denna likställighet. Jag skall här inte gå in i detalj på de åtgärder som det där kan bli fråga om. Vi får antagligen tillfälle att återkomma till den saken vid nästa års riksdag. Men när man nu hänvisar till att vi har en försöksperiod, så vill jag vädja till kommunikationsministern: Börja genast utreda dessa förhållanden! Läget på Gotland är så allvarligt att vi icke har tid att vänta. Det är angeläget att en utredning som syftar till att skapa likställighet mellan Gotland och fastlandet i detta avseende påbörjas omedelbart. Herr talman! Det kunde vara mycket mer att säga i detta ärende, men det anförda får räcka för i dag. Utöver det yrkande som jag tidigare ställde yrkar jag nu också bifall till reservationen 4.

Herr talman! I vår motion nr 1589 har vi yrkat att riksdagen i skrivelse till regeringen begär förslag om förstatligande av Gotlandsbolaget och AB Sjölinjer. Vi anser att öbefolkningen skall ges ett sådant stöd att man där når jämställdhet med övriga medborgare i landet. Som läget är nu är Gotlandsbefolkningen satt på hårda undantag. Kontakten med fastlandet försvåras väsentligt genom dyra reskostnader. Livsförnödenheter måste så gott som uteslutande transporteras sjövägen. Detta fördyrar i hög grad öbornas levnadskostnader, samtidigt som man kan konstatera — vilket herr Gustafson i Göteborg nyss nämnde — att kommunalskatten på Gotland ligger väsentligt högre än genomsnittet för landet. Dessutom ligger löneläget för de arbetande på Gotland väsentligt under genomsnittet för landet i övrigt. Detta ger Gotlandsbefolkningen både ekonomiskt och servicemässigt en sämre ställning än övriga medborgare.

Den måste också innebära okontrollerbara ökade kostnader för staten. Personoch godstrafiken sjöledes på Gotland har hittills nästan uteslutande ombesörjts av Gotlandsbolaget och AB Sjölinjer. Dessa rederier har haft en stark monopolställning. Härigenom har de gjort stora årliga vinster och givit stor utdelning. Det föreslagna trafikstödet skulle ytterligare befästa denna monopolställning och tillföra de redan nu lukrativa rederirörelserna ännu större, oskäliga vinster. Vi anser att det är ett felaktigt förfarande. För att lösa trafikfrågorna för Gotland på lång sikt och för framtiden måste ett förstatligande vara det enda riktiga. Vi har i vår motion sagt att rederirörelsen skall drivas utan vinstsyfte och, om så är nödvändigt, även ta vissa förluster. Det kan bli nödvändigt för att uppnå den målsättning som jag tidigare har skisserat. Den kunde det givetvis sägas mycket mer om, men eftersom vi skall fatta oss kort skall jag inte göra det. I längden bör det vara en bättre affär för staten att själv ta hand om trafiken. Men det avgörande skälet för vår motion är att öbefolkningen bör få en ställning som trafikmässigt sett gör den helt jämbördig med landets övriga medborgare. Vi är givetvis införstådda med att det inte löser öbornas övriga problem. Det behövs — det nämnde också herr Gustafson i Göteborg — väsentligt större satsningar; vi får väl tillfälle att återkomma i den frågan. Det behövs statliga basindustrier, och det behövs andra industriella insatser för att skapa nya arbetstillfällen, framför allt sådana industrier som också ger befolkningen en möjlighet att höja löneläget, som på Gotland är nästan förtvivlat jämfört med det övriga Sverige. Till sist vill jag bara påminna de socialdemokratiska ledamöterna — dem som är här i kammaren och dem som eventuellt lyssnar på sina rum — att de nu har ett utsökt tillfälle att infria ett för inte alltför länge sedan avgivet vallöfte genom att rösta med vår reservation, dvs. reservationen 2 av kamrat Magnusson i Kristinehamn. Om jag inte är alldeles fel

Herr talman! Herr Hallgren har alldeles rätt i att stödet var oväntat; det berodde på en mycket beklaglig felsägning från min sida, för vilken jag ber herr Hallgren om ursäkt. Mina yrkanden gällde alltså samtliga reservationer utom reservation 2.
Herr talman! Gotland behöver verkligen allt stöd det kan få och har många företrädare i denna kammare som talar för sig. Jag tror att det är nödvändigt att de olika partierna samlar sig till en ordentlig insats vid nästa års riksdag med Gotland i tankarna. Det är givet att jag inte kan stödja en sådan reservation som reservationen 2. Jag tror tvärtom; att skapa frihet i Gotlandstrafiken skulle skapa betydligt bättre förhållanden för Gotland: konkurrens ur trafiksynpunkt. Herr talman! Som det tjänar Gotlands sak att inte hålla ett långt anförande nu när det följer representanter för Gotland efter mig på talarlistan, ber jag att kort och gott få yrka bifall till de övriga reservationerna.

Herr talman! Det är beklagligt att en så utomordentligt viktig fråga som den om transportstöd åt Gotland skall komma upp till behandling här i kammaren först sista arbetsdagen och i en stund som i så hög grad präglas av uppbrottsstämning. Även jag har emellertid att underordna mig önskemålen om tidsbegränsning och skall därför söka fatta mig kort. Låt mig dock erinra om att gotlänningarna kämpat för lägre frakter och biljettpriser i flera decennier. I riksdagen har många gånger motionerats härom, och för egen del har jag även i år — såsom framgår av utskottsbetänkandet — deltagit i detta motionerande. Med tillfredsställelse konstaterar jag att tidigare framställningar från näringsliv och landsting på Gotland, motioner i riksdagen, utredningar och överläggningar mellan staten och företrädare för Gotland om åtgärder för att nedbringa transportkostnaderna nu äntligen ger något resultat. Vad Kungl. Maj:t nu föreslagit är emellertid endast ett steg i rätt riktning. Ännu återstår mycket för att Gotland skall kunna anses ha blivit rättvist behandlat av statsmakterna i jämförelse med satsningen på brooch färjeförbindelser mellan fastlandet och öar i andra delar av landet. Just i dag har vi, som här nämnts, fått en ny påminnelse om den mycket allvarliga situationen på Gotland. Av morgontidningarna erfar vi att en ny kris har drabbat Gotland, att Klintebys konservfabrik, som flera gånger tidigare haft svårigheter, skall läggas ned vid halvårsskiftet 1972. 81 Vidare meddelas att krisen berör totalt 200 anställda och 500 grönsaksodlare och att någon ersättningsindustri inte finns. Den här konservfabriken betraktas som en nyckelindustri och nu är man rädd för att en ny utflyttning från Gotland skall ta fart. Man behöver inte vara expert för att våga göra det antagandet att de för Gotland mycket ogynnsamma transportkostnaderna har bidragit till företagets svårigheter. Enligt uppgifter förekommer inom företaget stora varulager till ett värde av åtskilliga miljoner kronor, och det säger sig självt att lägre fraktkostnader skulle ha betytt större möjligheter att avsätta dessa produkter. — Intressant är också att erfara att företaget använder sig av emballage från fastlandet, vilket innebär en dubbel fraktkostnadsbelastning. Jag utgår ifrån att vi alla känner starkt för de många gotlänningar som genom krisen vid Klintebys konservfabrik råkat i svårigheter. Det är onekligen ett dystert budskap som anställda och övriga berörda möts av nu i juletid. I sammanhanget bör erinras om det allmänt mycket oroande ekonomiska läget på Gotland. Man har där den lägsta skattekraften i riket — ca 68 skattekronor per invånare mot ca 96 för riket i genomsnitt. Samtidigt har man den högsta kommunala utdebiteringen. Låt mig som exempel nämna att man för den preliminära skatten 1972 har en utdebitering i Visby församling på 27:80, i Sundre församling på 29:70 och i Hamra församling på 29:90. Det är onekligen skrämmande tal! Befolkningsutvecklingen är också otillfredsställande och innebär att kostnaderna för socialvård, åldringsvård, sjukvård, undervisning och kulturella aktiviteter får bäras av allt färre personer i produktiv ålder. Situationen på Gotland är utan tvekan sådan att det är nödvändigt att ön får ett helt annat stöd från statsmakternas sida än hittills. För min del beklagar jag att ön inte tidigare än genom beslut i år inlemmades i det allmänna stödområdet. För Gotland är givetvis transportstödet och dess utformning av avgörande betydelse.

När det gäller den föreslagna försökstiden på tre år hoppas jag att man inte skall behöva vänta så länge, utan att vi långt tidigare skall få förslag om ett ökat transportstöd till Gotland. Till slut vill jag än en gång understryka att det fordras ett fraktstöd av helt annan omfattning än det som i dag föreslås för att Gotland skall vederfaras rättvisa. Öns perifera läge i Östersjön bör medföra att dess problem behandlas med större — och inte mindre — intresse och omsorg än problemen inom övriga delar av landet. Herr talman! Då reservationerna 1, 3, 4 och 5 bättre än utskottets hemställan tillgodoser Gotlands intressen och behov ber jag att få yrka bifall till nämnda reservationer.

Herr talman! Den proposition som riksdagen antog förra året — lag om linjesjöfart på Gotland — och som innebar att linjesjöfart mellan Gotland och svensk hamn endast får bedrivas efter tillstånd av Kungl. Maj:t var ett led i strävandena att skapa garantier för en tillfredsställande transportförsörjning för Gotland till lägsta möjliga kostnader. Taxor och turplaner skulle i fortsättningen fastställas av Kungl. Maj:t. Gotlandsbolaget och Aktiebolaget Sjölinjer är numera de företag som har trafiktillstånd. Redan i propositionen år 1970 sades att avsikten var att senare återkomma till frågan om fraktkostnader och frågan om ekonomisk insats från statens sida. Ett förslag härom är det som vi nu behandlar. Fraktstödet har i den föreliggande propositionen knutits till den reguljära färjetrafiken och avses främja den regionala och näringspolitiska utvecklingen på Gotland. Stödet skall utgå för transporter från Gotland. Dessa transporter — de som går via färjorna — utgörs till stor del av jordbruksoch livsmedelsprodukter samt produkter från verkstadsindustrin. En generell lösning, som innebär ett ekonomiskt stöd för allt färjetransporterat gods från Gotland med undantag för militära transporter, har valts. Statens prisoch kartellnämnd skall följa kostnadsutvecklingen för lastbilstrafiken från Gotland och därmed ges den insyn som bl.a. taxesättningen kräver. Nedsättningen av godstaxan sker med 50 procent. Det gäller i det här fallet alltså en taxa, som är baserad på det totala antal längdmeter som godsfordonet — lastbil eller släpfordon — upptar av färjans däck. Sålunda minskar avgiften från för närvarande 39 kronor till 20 kronor på linjen Visby-Nynäshamn och från 32 kronor till 16 kronor på linjen Visby—Oskarshamn. Personbilar kommer i fortsättningen att kunna transporteras från fastlandet till Gotland för 45 kronor mot för närvarande 60 kronor. Personbiljetten sänks från 42:50 kronor till 38:50 kronor. På Gotland registrerade bilar och bosatta personer erhåller här dessutom 50 procents rabatt. Vad gäller lastbilar sker nedsättningen på bekostnad av staten. 1,5 miljoner kronor beräknas detta stöd kosta per år. Vad gäller personbilar har man funnit utrymme för en reducering med 10 procent på företagets bekostnad, och därutöver tillskjuter staten 15 procent. Det betyder i pengar för statens del 600 000 kronor per år. Det har även genom företagsekonomiskt utrymme befunnits möjligt att göra sänkningar av passageraravgiften med 10 procent. Totalt blir alltså statens insatser 2,1 miljoner kronor per år. Jag ber, herr talman, att helt få tillstyrka propositionen angående transportstöd vid viss linjesjöfart från Gotland. Men som här har framgått är inte utskottet enigt på alla dessa punkter. Vad gäller yrkandet om stöd för transporter till Gotland, som framförts i reservationen 1, vill jag anföra följande. Prisoch kartellnämndens undersökning har visat att priserna på livsmedel — livsmedel utgör ca hälften av det intransporterade godset — inte överstiger motsvarande priser på fastlandet. Detsamma gäller en stor del övriga konsumtionsvaror. Byggnadskostnaderna ligger på samma nivå som i landet i övrigt men är lägre än i Norrland och i storstadsområdena. Vissa produkter går in till den ”tillverkande industrin” på ön och går sedan vidare i bearbetad form till fastlandet. Dessa transporter omfattas ofta av transportavtal, som avser såväl insom utgående gods och rabatteras för total transporterad godsmängd. Ett fraktstöd för ingående färjegods skulle endast i begränsad omfattning komma allmänheten och näringslivet på Gotland till del. I vissa fall skulle ett fraktstöd till Gotland kunna vara till nackdel för företag på ön. Fraktkostnaden för transporter till ön fungerar ju som någon form av tullskyddsmur. Reservanterna vill ha en utredning om stöd för transporter till Gotland. Utskottets majoritet anser — mot bakgrund av vad jag redan har nämnt — att en särskild skyndsam utredning här inte är befogad. Vidare har i reservationen 3 yrkats på en höjning av stödet från 50 till 65 procent. 50 procent skulle alltså inte vara tillräckligt. Jag förstår att det skulle finnas önskningar om större stöd även om stödet för färjetransporterna vore 100 procent. Nu föreliggande förslag om 50 procents reduktion innebär att exempelvis kostnaden för transporter från Visby till Stockholm kommer att motsvara fraktkostnaderna som belastar den som vill frakta varor till Stockholm från exempelvis Blekinge, norra Skåne eller södra Halland. Visst kan man kräva högre statliga insatser, men detta är en försöksverksamhet som skall omfatta några få år, och man har tänkt sig en kontinuerlig uppföljning, så vi får se om några år när vi börjar summera erfarenheterna hur det har fungerat. Herr Schött och fyra andra moderater argumenterar i en motion bl.a. mot den uppgörelse som departementets förhandlare uppnått med Gotlandsbolaget. Motionärerna jämför de sänkningar, som bolaget fått göra i uppgörelsen, med statens satsning och säger: ”I jämförelse med Gotlandsbolagets egna insatser för att sänka transportkostnaderna framstår statens satsning som ganska ringa.” Statens satsning är som jag redan framhållit 2,1 miljoner. Är Gotlandsbolagets satsning så stor att statens framstår som ringa, då — herr Schött — är det en fjäder i hatten på departementets förhandlare, och då är invändningarna mot propositionen logiskt sett ännu mera obefogade. Inte skall väl bara för kritikens egen skull kritik sättas in när departementets förhandlare har skött sig, herr Schött? Här föreligger också ett yrkande från vpk om förstatligande av Gotlandstrafiken. Den uppgörelse som riksdagen godkände förra året innebär att trafiktillstånd fordras för linjetrafik på Gotland och att turlistor och frakttariffer skall godkännas och fastställas av Kungl. Maj:t. Vidare kommer nu en fraktreduktion till stånd på trafikföretagens bekostnad, och slutligen ges prisoch kartellnämnden speciellt uppdrag att följa transportkostnadsutvecklingen för lastbilstrafiken från Gotland. Mot denna bakgrund finner jag det inte korrekt att säga att statens engagemang i Gotlandstrafiken nu ”stärker Gotlandsbolagets monopolställning”, vilket framförts i vpk-motionen och yttrats av herr Hallgren här i dag. Vi bör dessutom komma ihåg att vad vi här skall besluta om gäller en försöksperiod på tre år och att andra åtgärder kan vidtas om det visar sig att detta skulle bli nödvändigt. Med hänsyn till vad jag här nämnt kan det förslag som vpk tagit upp avslås utan vidare. Jag vill betona att utskottet förutsätter ”att redan under treårsperioden överväganden sker beträffande stödets utformning och tillämpning efter försöksperiodens utgång”. Dessutom förutsätter utskottet att samråd ändock kommer till stånd i fråga om taxor och turlistor samt trafikens och trafikmedlens utformning m.m. Utskottet anser det emellertid inte erforderligt att fastställa bindande former för detta samråd. I ett par motioner har det begärts skyndsam utredning och förslag om åtgärder i syfte att skapa ytterligare likställighet mellan Gotland och fastlandet i fråga om kostnader för transporter av olika slag. Mot bakgrund av vad jag redan framhållit avstyrker utskottet ifrågavarande yrkanden. Till sist några ord i anledning av motioner om taxorna för Gotlandsflyget. Flygtaxorna har fastställts efter luftfartsstyrelsens godkännande. Näringsfrihetsombudsmannen har granskat tLinjeflygs prispolitik på Visbylinjerna, och den granskningen har inte föranlett någon taxeåtgärd. I detta sammanhang har utskottet därför inte funnit anledning att föreslå riksdagen att hos Kungl. Maj:t begära särskilda åtgärder. Riksdagen har vidare beslutat — för fyra år sedan — om full kostnadstäckning för den civila luftfartens del. Därför kan inte utskottet nu heller tillstyrka kravet om slopande av statliga passageraroch flygplatsavgifter. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan.
Herr talman! Utskottsmajoritetens talesman polemiserade också mot motioner som inte föranlett några yrkanden vid behandlingen, och det kunde möjligen vålla missförstånd på en punkt. När herr Rosqvist säger att ett fraktstöd för transporter till Gotland kan vara till nackdel, vill jag svara att det då inte gäller det slag av fraktstöd som reservanterna begärt. Vi har begärt att stödet skall gälla för råvaror och halvfabrikat, och där är det till direkt fördel för gotlänningarna. Sedan tyckte jag att herr Rosqvist i alla fall lät litet kallsinnig när det gäller de speciella svårigheter som gotlänningarna har. Det är beklagligt att kommunikationsministern tydligen inte har möjlighet att närvara när hans proposition på detta område behandlas. Jag skulle gärna vilja rikta en vädjan till honom — jag hoppas att den även når honom — att han med hänsyn till de speciella svårigheter som råder på Gotland genast och omedelbart sätter i gång en utredning som har till syfte att skapa likställighet mellan Gotland och fastlandet i transporthänseende.
Herr talman! Herr Rosqvist nämnde att vissa varor inte var dyrare på Gotland än på fastlandet. Men låt mig då säga att köpkraften på Gotland torde vara mindre än på fastlandet. Det kan nämnas att mer än 50 procent av öns inkomsttagare har lägre inkomst än 10 000 kronor per år. Vi har tidigare talat om vilka skatter de har. Jag kan instämma i vad herr Gustafson i Göteborg sade om stödet för transporter till Gotland. Däremot tycker jag att det är oroande när herr Rosqvist betecknar ett transportstöd till Gotland på 2,1 miljoner som stort. Jag finner det ganska blygsamt. Vi kan bara tänka på en annan ö, som också är oss kär och som ligger mellan fastlandet och Gotland. Där har man satsat långt mer. Slår man ut kostnaderna för Ölandsbron per år, blir det en helt annan siffra. Tillsammantaget tycker jag att vi gjort för litet för våra öar. År 1954 tillsattes en öutredning, men vi har inte fått ut så mycket av den. Till slut ber jag att få instämma i den vädjan som herr Gustafson här riktade till kommunikationsministern om det framtida transportstödet till Gotland. Jag vill vädja till regeringen i dess helhet att ägna Gotland och dess problem ett så stort intresse som det över huvud taget är möjligt. Situationen på Gotland kräver det.
Herr talman! Det har här sagts att jag skulle ha tagit upp saker som inte berörts i reservationen utan framförts i motionerna. Det gäller stöd för transporter till Gotland. Jag beklagar att jag gjorde på det sättet. Men håller herr Gustafson i Göteborg fortfarande fast vid att det skall vara stöd för transporter till Gotland av vissa s.k. halvfabrikat, vill jag erinra om att stödet utgår per längdmeter på lastbilarna, som transporterar detta gods. Då får man konstruera om den taxa som finns, eftersom den inte är lämpligt uppgjord. Det kan ju tänkas att det kommer att finnas vissa varor på lastbilen som inte är berättigade till fraktstöd och andra varor som skulle vara berättigade till fraktstöd enligt herr Gustafsons resonemang. Det skulle bli mycket besvärligt att praktiskt reda ut denna fråga. I stället får vi väl räkna med att det stöd som här har lämnats för transporter från Gotland är så pass bra tilltaget, att det bör kunna kompensera eventuella andra åtgärder som skulle ha vidtagits i fråga om transporter från det andra hållet. Herr Gustafson tyckte att jag tog mycket lätt på problemen för gotlänningarna, men jag är mycket väl insatt i problemen på Gotland. Jag var med på den resa trafikutskottet gjorde till ön, och jag har delgivits alla problemen med den ekonomiska situationen och sysselsättningssituationen på Gotland. Men, herr Gustafson, trafikutskottet kan inte med sina åtgärder lösa alla dessa problem. Herr Schött talar också om att det är transporterna som skall lösa problemen, och så kommer han in på Öland. Ja, herr Schött, Ölandsbron står färdig nästa år — men sedan bron började byggas har det lagts ned industrier på Öland i en omfattning som aldrig tidigare. Så det här resonemanget, herr Schött, om att det enbart skulle vara trafikutvecklingen och kommunikationerna som bestämmer den regionala utvecklingen är inte helt riktigt. Det finns andra faktorer, och som sagt faktorer som inte ligger inom trafikutskottets område.
Herr talman! Herr Rosqvist har alldeles rätt när han säger att den konstruktion vi har på fraktstödet nu från Gotland inte är lämplig för transporter till Gotland. Det är därför reservanterna inte har kommit med något utarbetat förslag. Denna fråga måste utredas. Nu säger herr Rosqvist att det kan vara praktiska svårigheter. Ja, men jag tycker förhållandena är så allvarliga på Gotland att man inte får låta praktiska svårigheter ligga i vägen. Vi måste nog ta ett krafttag för att lösa frågan. Sedan är det självklart riktigt som herr Rosqvist säger att man inte kan lösa Gotlands problem bara med att skapa likställighet när det gäller transportkostnader. Jag vet att det kommer en representant för Gotland upp i talarstolen efter oss här, och jag tror han kan vittna om vilken tyngd som transportkostnaderna har bland de nackdelar som Gotland har på grund av sitt läge. Men om det nu är så att Gotland är diskriminerat på andra områden, så är det sannerligen inget skäl för att låta någon diskriminering kvarstå på transportom rådet.
Herr talman! Jag har inte hört någon av oss som talar för reservationerna säga att transportstödet skulle lösa Gotlands alla problem. Men det ligger i sakens natur att trafikstödet för detta landskap har en utomordentligt stor betydelse. När jag drog in Öland i debatten var det bara för att framhålla att ett transportstöd på 2,1 miljoner per år till Gotland är relativt litet om man jämför med vad vi har varit överens om att kosta på oss för att åstadkomma bättre kommunikationer till Öland. Sammanfattningsvis tycker jag nog att herr Rosqvist tar för lätt på Gotland och dess problem.

Herr talman! Tidigare talare här i debatten har berört bakgrunden till den fråga vi nu behandlar, Gotlands situation när det gäller näringspolitik, det befolkningspolitiska läget, löneläget, skatter osv. Jag kan alltså lämna den delen och gå direkt på den fråga vi här behandlar, nämligen transportkostnaderna. Vi är väl alla ense om att transportkostnaderna, såväl för godssom för persontrafik, är av stor betydelse för en regions utveckling. Den nu framlagda propositionen är därför en ljusglimt i en i övrigt just nu ganska mörk bild. Eftersom kommunikationsministern nu kommit hit, ber jag att få framföra gotlänningarnas tack för denna proposition. Jag tror att alla sätter det största värde på att den blivit lagd på riksdagens bord. Men det är givet att vi inte till alla delar ändå kan vara nöjda med det lagda förslaget. I motion nr 1588, undertecknad av representanter för centern, socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna, har vissa ändringsförslag framförts. Jag vill här i korthet beröra dessa. Först principfrågan. Till olika delar av riket i övrigt bygger staten vägar, broar eller bekostar avgiftsfria färjeleder. I princip måste vägen över havet mellan Gotland och fastlandet betraktas som Gotlands landsväg eller bro. Ur kostnadsansvarighetssynpunkt finns för närvarande i vårt land vägar av tre slag. 1. Allmänna vägar helt bekostade av staten, vilka förenar samtliga regioner i vårt land utom Gotland. Gotlands väg till fastlandet är hittills att betrakta som enskild väg utan statsbidrag. Eller kanske man kommer sanningen närmare om man säger att det är en avgiftsbelagd väg. Genom den nu framlagda propositionen kommer visst statsbidrag att utgå till denna väg. Men fortfarande kommer det inte att ur kostnadssynpunkt bli någon allmän väg. Motionärerna ansluter sig i princip till tanken att Gotlands väg till fastlandet bör betraktas som allmän väg ur kostnadsansvarighetssynpunkt och att denna princip måtte gälla som en målsättning för en kommande definitiv lösning av Gotlands externa kommunikationsfrågor. Mot bakgrund av att en sådan lösning inte synes möjlig att genomföra i dagsläget har vi i motionen framlagt vissa ändringsförslag. Vi konstaterar att vägsträckan på ca 20 mil mellan Visby och Stockholm ur kostnadssynpunkt motsvarar en vägsträcka på mellan 50 och 80 mil. Därmed passeras den gräns som gäller för det 35-procentiga stöd som nu utgår till den längst bort belägna delen av det norrländska stödområdet. Med en höjning av den föreslagna S0-procentiga nedsättningen av godstaxan till 65 procent skulle i huvudsak en jämställighet ernås med övre Norrlands stödområde. Vi föreslår alltså att riksdagen beslutar om en höjning av propositionens förslag till 65 procent av färjetaxan. Vidare ansluter vi oss i princip till den konstruktion som kommunikationsministern har valt när det gäller stöd till enbart utgående transporter. Men beträffande vissa varuslag bör det enligt vår mening utgå stöd även till ingående transporter. Det skulle gälla råvaror och halvfabrikat samt t.ex. emballage som kommer till användning inom det gotländska näringslivet och som inte är tillgängligt på Gotland. Detta skulle ske efter särskild prövning av något organ som Kungl. Maj:t bestämmer. Som ett praktiskt exempel på vad ett sådant fraktstöd skulle kunna innebära kan jag nämna att Klintebys fabrik, som nu tydligen kommer att slå igen, givetvis skulle ha haft utomordentligt stor hjälp om en sådan möjlighet hade funnits därför att man då hade kunnat få in emballaget till ett lägre pris. Burkarna kostar ju lika mycket att frakta i båda riktningarna vare sig de är tomma eller fyllda. Vi har vidare pekat på hamnkostnaderna. Det är ju kommuner som äger hamnarna vid båda landfästena. Dessa kommuner drabbas nu av stora merkostnader på grund av nödvändiga investeringar med anledning av att Gotlandsbolaget kommer att sätta in nya färjor med större längd och djupgående än de nuvarande. Dessa kostnader kan emellertid inte ännu överblickas. Motionärerna hemställer därför att riksdagen uttalar att Visbyhamn måtte betraktas som sådan i den nya väglagen omnämnd väganordning som är nödvändig för trafikens bedrivande och vars Nr 152 utbyggnadskostnader följaktligen bekostas äv staten. Det i propositionen Fredagen den föreslagna fraktstödsystemet föreslås bli, cillämpat på försök under en 17 december 1971 treårsperiod. Det har starkt understrukits här tidigare av bla. herr Gustafson i Göteborg att vi finner det angeläget att under denna tid Transportstöd vid komma fram till permanenta grunder för stöd till Gotlandstrafiken. Detta = Viss linjesjöfart från måste enligt vår mening ske i nära samråd med företrädare för Gotland. Gotland Vi föreslår därför att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t understryker angelägenheten av att avsett samråd kommer till stånd och att formerna för detsamma skyndsamt fastställs. Jag skall också något beröra persontrafiken. Det kommer att bli vissa lättnader i kostnaderna för resan över havet. Den kostar emellertid i dag mycket. För en bilburen Gotlandsfamilj om man, hustru och två barn över tolv år kommer en biljett tur och retur efter prissänkningen att kosta ca 280 kronor. Det innebär en sänkning med 31 kronor. Priset innefattar hytt i turistklass i ena riktningen för den del av resan som företas på natten. För en motsvarande fastlandsfamilj blir priset ca 478 kronor. Det innebär en prissänkning med 62 kronor. De priserna skall jämföras med vad det kostar för motsvarande fastlandsfamilj att åka på landsvägen 20 mil. I sammanhanget kan kanske noteras att gotlänningarna som bilister inte är någon tärande del bland bilägarna. Under 1970 betalade gotlänningarna in ca 27 miljoner kronor i bensinoch bilskatter till statsverket och fick tillbaka ca 12 miljoner kronor till Gotlands vägar. Mellanskillnaden blir ca 15 miljoner kronor, som därmed går till andra delar av riket. Herr talman! Jag skall inte uppta kammarens tid längre, även om jag skulle önskat växla några ord med herr Rosqvist, som säger sig vara väl insatt i de gotländska problemen. Jag avstår från det och vill, herr talman, yrka bifall till följande reservationer som fogats till utskottsbetänkandet, nämligen reservationerna 1, 3, 4 och 5.

Ärade kammarledamöter!

Detta trots de stora förändringar som övergången från tvåkammartill enkammarriksdag innebar och trots den väsentligt större arbetsbelastning som ökningen av antalet plenitimmar, enkla frågor och interpellationer i jämförelse med tidigare år medfört. Genom att överenskommelser träffats mellan partierna om begränsning av vissa debatter har planeringen av arbetet underlättats. Även om antalet kvällsplena varit större i år än tidigare har sena nattplena i stor utsträckning kunnat undvikas. Det gångna året har gett oss erfarenheter som visar att om viljan finns hos alla kammarens ledamöter bör erforderliga debattbegränsningar kunna åstadkommas på frivillig väg. Allmänhetens ökade intresse för riksdagen och kammardebatterna har hälsats med tillfredsställelse. Det är angeläget att riksdagsarbetet planeras på sådant sätt att detta intresse främjas. Speciellt måste massmedias möjligheter att förmedla information från riksdagen ytterligare underlättas. Jag tackar kammarens ärade ledamöter för värdefulla och intresserade insatser i riksdagsarbetet. Ett särskilt tack riktar jag till de ledamöter som nu lämnar riksdagen. Till vice talmännen ber jag att få framföra ett tack för gott samarbete och värdefull hjälp. Jag framför också kammarens tack till vår sekreterare för hans förnämliga och skickliga arbete. Likaså vill jag ge uttryck för kammarens tacksamhet till kanslipersonalen, stenograferna och vaktmästarkåren för deras mycket förtjänstfulla arbetsinsatser utan vilka riksdagen ej kunnat fungera. Jag hoppas att det förestående uppehållet i riksdagsarbetet skall ge kammarens ledamöter och personal möjlighet till avkoppling och rekreation. Med den förhoppningen tillönskar jag alla en god jul och ett gott nytt år.
Herr talman! För de vänliga ord som herr talmannen riktat till oss framför jag ett varmt tack. 1969 års grundlagsändring syftade ju till att ge oss en riksdag, som på ett smidigare och mera effektivt sätt kunde tolka folkviljan och vara ett instrument för densamma. Redan efter ett års erfarenheter vågar vi nog hävda, att den nya riksdagen arbetar i hög grad effektivt. Den nya utskottsorganisationen har visat sig fungera väl. Riksdagsdebatterna har visserligen understundom kritiserats på grund av en ordrikedom, som kanske inte alltid föranletts av trängseln av nya tankar och nya uppslag. Vi lyckönskar presidiet till hittills uppnådda resultat i dess strävan att planera debatterna.

Genom en sådan sovring, som herr talmannen åsyftar, gör man det också lättare för massmedia att till allmänheten förmedla denna kammares debatter och beslut. Det är naturligt att den oro, som vår ekonomiska situation har vållat, har präglat framför allt höstriksdagens arbete. Om de senaste veckornas utveckling fortsätter, skapas här i riksdagen förutsättningar för den engelska parlamentarismens strikta tillämpning som många påstår utgöra tvåpartisystemet. Det är för tidigt att nu döma om så kommer att bli fallet. Att arbetet flutit så väl trots mängden av stora ärenden får i betydande utsträckning tillskrivas herr talmannen och hans medarbetare. Han har med fast hand lett våra förhandlingar, och med aldrig svikande intresse har hela presidiet engagerat sig för riksdagsarbetets rationella uppläggning. Riksdagen framför sitt tack för den ledning som herr talmannen utövat men också för det intresse för rationalisering av arbetet som präglat hans insatser. I detta tack innesluter vi även de tre vice talmännen. Riksdagen instämmer säkert med mig när jag uttalar min uppskattning av kammarsekreterarens sätt att fullgöra sitt viktiga uppdrag. Vi tackar honom och hans medarbetare. När vi lämnade det gamla riksdagshuset, uttryckte jag den förhoppningen att presidium, kanslipersonal och kanske framför allt våra vaktmästare skulle hjälpa oss till rätta i de nya förhållandena, så att något av det gamla riksdagshusets hemkänsla här skulle kunna smälta samman med det nya husets effektivitet. Ni har gjort allt vad på er ankommer för att den förhoppningen skall infrias. Vi tackar er för det, och vi önskar er alla, framför allt herr talmannen, en vilsam och angenäm jul.